Herr talman! Staffan Danielsson har frågat mig om jag är beredd att verka för att jordbruket i största möjliga utsträckning, i alla möjliga sammanhang, inte ska betecknas som "miljöfarlig verksamhet" utan som "livsnödvändig verksamhet". Jag instämmer i Staffan Danielssons resonemang om att jordbruket är livsnödvändig verksamhet. Jag tror på det svenska jordbruket och den svenska maten. Det är därför jag och regeringen under 2016 kommer att lägga fram en proposition om en ny livsmedelsstrategi till riksdagen. Utgångspunkten i arbetet med livsmedelsstrategin är att det finns stor potential i den svenska livsmedelsproduktionen och efterföljande led. Svensk livsmedelsproduktion har förutsättningar att bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i hela landet och till regeringens mål om lägst arbetslöshet i EU 2020. De gröna näringarna och livsmedelsindustrin är viktiga för hållbar utveckling och tillväxt i hela landet. I delar av landet är ett aktivt jordbruk en förutsättning för boende och för en positiv utveckling på landsbygden. Jordbrukslandskapet innehåller natur och kulturvärden som har stor betydelse för bland annat besöksnäring, friluftsliv och livskvalitet för boende och besökare på landsbygden. Jag är väl medveten om att det finns utmaningar för jordbruket. Ett exempel är de miljörisker som finns och som förutsätter att uppsatta regelverk på miljöområdet efterlevs. De åtgärder som regeringen föreslår har som syfte att bidra till såväl konkurrenskraft som en grön omställning och att de nationella miljökvalitetsmålen kan nås. Regeringens ambition är att svensk livsmedelsproduktion, både konventionell och ekologisk, ska vara konkurrenskraftig bland annat genom att fortsätta tillvarata och utveckla svenska mervärden - en hållbar produktion av säkra livsmedel med höga klimat och miljöambitioner samt god djurhälsa och ett gott djurskydd.

Herr talman! Jag sliter på ministern i dag. Men det gör jag inte varje dag. Vi tar alltså allting på en gång. Visst påverkar jordbruket miljön, både positivt och negativt. Utan jordbruk har vi inga betesmarker, inga åkrar, mindre biologisk mångfald och inget kretslopp. Men det finns också risk för till exempel växtnäringsläckage. Vi är människor, och utan jordbrukets livsmedelsproduktion skulle befolkningen på jorden minska drastiskt. Jordbruket och livsmedelsproduktionen är alltså en för människan helt livsnödvändig verksamhet, med både positiv och negativ inverkan på miljön. Signalvärdet av hur staten väljer att beteckna jordbruket i olika sammanhang är oerhört viktigt. Det är oacceptabelt att som nu sker lägga mycket stort fokus på att jordbrukets verksamhet är miljöfarlig, att det ska vara ingången. Vi möter uppväxande generationer som till och med känner rädsla för jordbruket och dess livsnödvändiga verksamhet. En ändring av hur jordbruket bör betecknas ändrar inte det viktiga arbetet på gårdarna och hos myndigheterna med att ständigt minska jordbrukets miljöbelastning. Det arbetet ska fortgå, med beaktande av att svenskt jordbruk ligger mycket långt fram. Regelverken och kostnaderna får inte skärpas så mycket att produktionen läggs ned och ersätts av matimport från länder vars jordbruk påverkar miljön betydligt mer än det svenska gör. I så fall har det bästa blivit det godas fiende, vilket varken gagnar svenskt jordbruk eller miljön. Det svenska jordbruket och den svenska livsmedelsproduktionen ligger internationellt sett i täten vad gäller miljö och djurskydd. Jordbruk är den ursprungliga basnäringen och spelar en avgörande roll för att jord, sol och fotosyntes ska kunna användas till att producera den livsnödvändiga mat som vi alla måste ha. Tyvärr är Sverige i dag EU:s mest importberoende land. Sverige gör med stor miljönit allt för att minska det miljöfarliga jordbrukets alla miljöstörningar. Idealet för våra myndigheter verkar ibland vara jordar som är bevuxna med gräs eller skog eller naturreservat. Sverige tolkar EU:s nya vattendirektiv hårdast. Vi kanske kommer att lägga ned och i stället importera från andra länder som inte tolkar lika strikt. Det är inte acceptabelt. En utveckling som leder till att jordbruket flyttar ut vore skandalös. Jag erkänner att interpellationen är lite filosofisk, herr minister. En orsak till att jag har skrivit den är att Sverige, svenska politiker och svenska myndigheter inte drar sig för att ställa ibland alltför höga krav på det redan miljövänliga svenska jordbruket. En anledning torde absolut vara att man ser det främst som en miljöfarlig verksamhet, motsvarande gruvindustri och pappersbruk. Det kanske vore bättre om det flyttade ut från Sverige så att vi kan importera maten och så att miljöstörningarna tas där i stället. Men man inte jämföra jordbruket med miljöstörande, kemiska och andra industrier. Jordbruket är en livsnödvändig verksamhet som använder jord, sol, vatten och fotosyntes för att skapa mat och energi, öppna landskap och levande bygder. Det är bra att jordbruksministern och jag är överens om att jordbruk i Sverige och världen är livsnödvändig verksamhet. Men jordbruksministern säger egentligen inget om att begreppet miljöfarlig har fått en alldeles för stor tyngd. Tillsammans borde vi mynta begreppet livsnödvändig verksamhet som ett signalord i de sammanhang där det är möjligt. Är landsbygdsministern verkligen inte beredd att verka tillsammans med mig och andra för detta goda?
Herr talman! Staffan Danielsson döper om mig ibland till jordbruksministern i sina inlägg. Det tar jag som en komplimang som visar att Staffan Danielsson ser att den här landsbygdsministern jobbar stenhårt för svenskt jordbruk. All mänsklig verksamhet har på ett eller annat sätt en mer eller mindre miljöpåverkan. Svenskt jordbruk är definitivt i världsklass när det gäller miljötänk. Det påverkar inte på det sättet som jordbruket gör i många andra länder där det har en mycket kraftig påverkan på miljö och klimat. Det finns till exempel en stor produktion av mjölk i kombination av köttproduktion. Det gör också att svenskt kött inte alls har samma klimatpåverkan som kött från andra länder, vilket under den senaste tiden givetvis har varit mycket omdiskuterat med anledning av landsbygdsministerns uttalande att han tycker om kött. Han sade då också att han tycker om fisk och älskar svenska grönsaker. Det finns alltså många dimensioner i detta. Staffan Danielsson säger att man ska sätta fokus på svenskt livsmedel, primärproduktion och livsmedelsindustrin. Statsminister Stefan Löfven skrev i sin första regeringsförklaring hösten 2014 att vi ska ha en nationell livsmedelsstrategi. För första gången finns det en livsmedelsstrategi med i en regeringsförklaring i Sverige. Det är klart att vi sätter mycket fokus på just en livsmedelsstrategi och på det sättet skapar jobb på svensk landsbygd så att den ska leva och må gott. Det behövs givetvis även andra åtgärder, det hjälper inte bara att det finns jordbruk som går bra. Man behöver också service, och den här regeringen satsar nu kraftigt på landsbygdsbutiker. Vi ökar investeringsstöden till lanthandeln med mer än dubbelt så mycket, alltså 88 miljoner årligen i investeringsstöd, och 35 miljoner årligen i driftsstöd för de lanthandlare som är särskilt utsatta. Det är viktigt att det finns landsbygdsbutiker så att jordbruken kan finnas och leva där. Vi satsar också på utbildning och digitalisering för att bygga ut bredband. Det går inte att tömma en mjölktank i dag utan att man kopplar upp sig på ett datasystem. Det är viktigt att man bygger ut bredband på svensk landsbygd för att jordbruksnäringen ska kunna leva, verka och utvecklas där.

Herr talman! Vi talar lite förbi varandra här, landsbygdsministern. Vi är överens om väldigt mycket. Sedan kan vi diskutera om medlen och åtgärderna ligger i linje med det som vi är överens om. Men det är stabilt. Ord är väldigt viktiga, och livsnödvändighet är ett väldigt viktigt signalord. Vad är det första man tänker på när man ska fatta beslut om svenskt jordbruk i riksdagen och på myndigheter? Är det att det är en miljöfarlig verksamhet typ pappersindustri och kemisk industri som ska begränsas och helst flyttas ut från Sverige? Eller ska vi tänka: Det här är en livsnödvändig verksamhet som utnyttjar jord, vatten, sol och fotosyntes för att uthålligt producera det som alla människor måste ha, nämligen mat? Jag menar att det är viktigt att vi har den andra ingången som huvudingång. Jag hävdar att man tyvärr inte har det i dag hos många myndigheter, i många skolor och så vidare. Ordet miljöfarlig tar över. Ministern har helt enkelt inte gått in på den frågan. Jag vill återkomma till att det vore värdefullt om vi hade det som helikopterord för den här verksamheten. Sedan ska vi självfallet i miljöbalken, inom myndigheter och tillsammans med näringen jobba för att fortsätta att minska de negativa miljöeffekter som finns, men som är mindre i Sverige jämfört med alla jordens länder. Det är det som är min poäng. En parallell till detta är ordet ekologi. En bidragande orsak till den stora framgången med konceptet ekologisk certifiering är ju att man har tagit monopol på ett vetenskapligt begrepp, ekologi. Det gör att många tror att det bara finns bara ett miljöalternativ i världen när det gäller jordbruk, det ekologiska. Det är genialt, men det är inte riktigt korrekt. Det ger marknadsföringen en kraft, speciellt när Naturskyddsföreningen och andra ställer detta mot giftjordbruket i Sverige. Men jordbruksministern har varit överens om att det ju är världens bästa vanliga miljöjordbruk som vi inte får sticka kniven i ryggen på med sådana formuleringar. Ord är jätteviktiga. För att återgå till hur svenskt jordbruk ska betecknas hoppas jag att jordbruksministern tar med sig den här debatten och funderar lite i sin kammare tillsammans med sina medarbetare. Jag skulle bli väldigt glad om man oftare använde begreppet livsnödvändig verksamhet för det svenska jordbruket i skrifter och texter från regeringen, i myndighetsinstruktioner och så vidare. Den miljöfarliga biten kan vara med, men på en lägre nivå. Det var det som jag ville lyfta fram med den här debatten och skicka med till jordbruksministern och till alla andra som skriver om jordbruk och mat. Jordbruk i världen, och framför allt i Sverige, är en livsnödvändig verksamhet som vi ska vara rädda om. Vi ska göra den så miljövänlig som möjligt, men vi ska i första hand inte ha ingången att Kemikalieinspektionen och andra ska ställa hårdare krav så att jordbruket riskerar att flytta utomlands eftersom det är så miljöfarligt. Det är i grunden en livsnödvändig verksamhet, och det är det som vi ska lyfta fram.

Herr talman! Begreppet miljöfarlig verksamhet infördes 1969 i Sveriges miljölagstiftning. Med tanke på att det är så länge sedan kan man tycka att det är ett väldigt ålderdomligt begrepp sett till hur företagen i dag ägnar sig åt miljöarbete. Det är stor skillnad jämfört med när begreppet infördes 1969. Jag hoppas att det blir fler som jag och Staffan Danielsson som använder begreppet livsnödvändighet. Jag använder ofta det begreppet. Svensk jordbruk är en livsnödvändighet för en levande landsbygd. Ett livskraftigt och aktivt skogs och jordbruk är också en jätteviktig del för att vi ska kunna klara klimatomställningen, Vi har goda förutsättningar för både jord och skogsbruk i Sverige. Vi har tillgång till mark och naturliga produktionsförutsättningar. Som exempel är 70 procent av Sveriges yta täckt av skog. Det är klart att vi måste nyttja den på ett smart sätt vid klimatomställningen. Brukad skog tar upp CO2 så att det stänker om det. Sedan har vi också kompetens. Det finns en utvecklingskraft och jättestor kompetens inom jordbruket. Den kompetensen finns både inom det ekologiska jordbruket och inom det miljöanpassade jordbruket. Det gäller att skapa konkurrenskraft för alla delar. Vi måste lyfta fram de svenska mervärdena mycket mer. Det är framtiden att också kunna exportera mer. Jag har rest i Asien för främjandearbete. Där säger man att vi har så säkra och högkvalitativa livsmedel i Sverige. Det är därför man vill köpa våra livsmedel, inte för att de är billiga.

Herr talman! Jag hade kanske inte behövt detta slutinlägg, men jag nappade på något som ministern sa och vill göra ett medskick. Svenska mervärden - javisst! Sverige ligger väldigt väl till med våra grundbultar: salmonellafrihet, låg antibiotikaanvändning, utbildade bönder, bra klimat och alltihop. Men Sveriges bönder kan inte vara hur långt före som helst. Vi har satsat på den svenska modellen sedan 90-talet, och vi har tappat 25 procent av produktionen. Det måste också finnas ett kostnadsfokus. Vi kan inte ligga alltför långt före, utan måste ibland kanske anpassa oss, förenkla en del regler och låta näringen ta ansvaret. Kostnaderna betyder väldigt mycket. Vi måste se på utvecklingen. Det är inte säkert att "more of the same" räcker, utan vi måste också ha fokus på att öka konkurrenskraften och lönsamheten genom lägre kostnader, skatter och avgifter och genom förenklingar. Men det är en annan debatt än den om jordbrukets livsnödvändighet. Jag tackar för debatten och hoppas att den kan sätta spår i att vi tillsammans ibland använder det här ordet mer än tidigare.
Herr talman! Jag utgår från att vi är helt överens om att svenskt jordbruk är en livsnödvändighet och att vi måste öka den svenska produktionen, men också om att vi måste öka den på ett hållbart sätt och ta ansvar för miljön. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi gör det på det sättet. Tack för en bra debatt, och väl mött i nästa debatt, Staffan!